Fru talman! Jessica Rosencrantz har frågat mig om riksintresset Bromma flygplats utgör en viktig del av vårt samlade transportsystem i dagens Sverige. Bromma flygplats är i dag en del av det nationella basutbudet av flygplatser, och hur detta är utformat avgörs av regeringen. Flera statliga myndigheter pekar ut områden som bedöms vara av riksintresse för respektive sektor, i Brommas fall för kommunikation. Ett sådant utpekande i sig innebär inte att ett intresse getts företräde gentemot andra intressen. Det är först vid tillståndsprövning och planbeslut som olika intressen vägs mot varandra. Genom att väga olika intressen mot varandra utifrån de rådande förutsättningarna kan vi använda mark och vattenområden på bästa sätt för att lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför. Centralt för regeringen är att det finns välfungerande och hållbara transportlösningar för såväl inrikes som utrikes resor.
Fru talman! Jag har frågat statsrådet om hon anser att Bromma utgör en viktig del av vårt transportsystem. Jag kan konstatera och beklaga att statsrådet duckar för frågan. Svaret är ett goddag-yxskaft-svar med en upprepning av självklarheter. Att Bromma ingår i basutbudet är ingen nyhet. Däremot nämner statsrådet att "hur detta är utformat avgörs av regeringen". Är det därmed statsrådets uppfattning att riksdagen inte ska ha något att säga till om? Det skulle förklara varför regeringen har ignorerat riksdagens uppfattning hittills. Utredningen om Brommas avveckling tillsattes i strid med riksdagens beslut. Sedan dess har det skapats en betydande osäkerhet runt om i landet. Bromma är en avgörande fråga för jobb och tillväxt i våra regioner. Kommuner, företag och privatpersoner känner stor oro. Sedan utredningen inleddes har Trafikverket bekräftat att Bromma är ett riksintresse, av avgörande betydelse för vårt transportsystem i vårt land. Det är dock inte bara det som har hänt sedan utredningen drogs igång. Regeringen har också prickats av ett enigt KU för tillsättandet av förhandlingspersonen. Dessutom har utredaren själv, Anders Sundström, i samband med ett seminarium hos Stockholms Handelskammare den 6 maj sagt: "Jag kan inte se att staten skulle fatta ett beslut om att stänga Bromma, alltså att i förtid avbryta avtalet och betala för att kliva ur det. Det känns rätt osannolikt." Med detta sagt av utredaren i ett tidigt skede i kombination med riksdagens två tillkännagivanden om att Bromma ska vara kvar kan man fråga sig med vilken legitimitet regeringen fortsätter att utreda en avveckling av Bromma flygplats. Nu bekräftar dessutom Trafikverket att Bromma är ett riksintresse. Vad hoppas man uppnå? Vill regeringen fortsätta skapa osäkerhet? Hur kan infrastrukturministern acceptera att en för hela landet avgörande transportfråga görs om till en bostadsfråga för Stockholm? Är det inte dags för infrastrukturministern att ge besked i en för Sverige avgörande transportfråga?
Fru talman! Eftersom Bromma, som jag nämnde i mitt svar till Jessica Rosencrantz, ingår i basutbudet och eftersom Bromma är ett utpekat riksintresse för kommunikation är det underförstått i de två meningarna att infrastrukturministern tycker att den är en viktig transportinfrastruktur i Sverige - i dag. Jag har också vid åtskilliga tillfällen och i ett antal interpellationsdebatter här i kammaren varit mycket tydlig med att Bromma inte kommer att försvinna så länge behovet av flygresor till och från huvudstadsregionen inte kan lösas på ett annat tillfredsställande sätt. Det betyder att för regeringen står möjligheten till fungerande kommunikationer och hållbara transporter från hela landet i fokus, inte en specifik plats. Detta har jag sagt i ett otal interpellationsdebatter. Jag kan försäkra Jessica Rosencrantz om att jag inte har ändrat mig på den punkten. Vi har också varit tydliga med att säga att Bromma inte kommer att läggas ned så länge behovet av kapacitet i flygtrafiken inom huvudstadsregionen inte kan tillgodoses på annat sätt. Och det beskedet gäller. Jag har lite svårt att förstå vad oron skulle bestå i. Om behovet kommer att kunna tillgodoses på andra sätt i framtiden har jag svårt att se varför man till varje pris ska hålla fast vid Bromma. Vi talar inte om ett tidsperspektiv på 1, 2 eller kanske ens 10-15 år. Men bortom det behöver vi ha en idé om hur marken ska användas, om det ska fortsätta vara flygtrafik eller om det finns andra, bättre sätt att lösa flygkapaciteten och andra, bättre sätt att utnyttja marken som Bromma ligger på i dag. Här talar vi om helt olika tidsperspektiv. Det är inte riktigt hederligt att förespegla människor och företag att Bromma står inför omedelbar eller nära förestående avveckling utan att alternativ erbjuds. Så är inte fallet. Regeringen har varit oerhört tydlig med att kapaciteten, både det nuvarande kapacitetsbehovet och framtida kapacitetsbehov, ska tillgodoses i Stockholmsområdet för fungerande transporter till och från hela landet.
Fru talman! Kostnaden för förhandlingspersonen för att avveckla Bromma beräknas landa på 3-4 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar, som kan läggas på andra viktiga infrastruktursatsningar eller andra områden. Är det rimligt att fortsätta utredningen som regeringen drog igång? Påverkar det statsrådet på något vis att riksdagen har tagit beslut två gånger om att man inte vill ha utredningen, att man vill ha kvar Bromma? Påverkar det statsrådets uppfattning att konstitutionsutskottet prickade regeringen för att utredningen tillsattes i strid med riksdagens beslut? Påverkar det statsrådets uppfattning att samtliga experter, inte minst Swedavia som äger flygplatserna Arlanda och Bromma, är tydliga med att Bromma behövs? Påverkar det statsrådets uppfattning att Anders Sundström, utredaren själv, påpekar att han ser det som osannolikt att det går att stänga Bromma i förtid? Jag blir återigen anklagad för att skapa osäkerhet. Men när utredaren kom med sitt klarläggande om att han inte ser att det går att stänga Bromma i förtid var Miljöpartiet inte sena med att kommentera att det var fullständigt oacceptabelt. Naturligtvis ska det gå att stänga Bromma redan 2022, vilket är Stockholms stads krav. Det finns alltså ett reellt hot från ett av de två regeringspartierna som uttryckligen säger att de vill stänga Bromma i förtid. Det är klart att det finns en oro hos såväl mig som hos medborgare och företag runt om i landet. Om man har konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag, experter och utredaren emot sig kanske det kan vara klädsamt att lägga ned avvecklingsutredningen. Fru talman! Bromma är en viktig fråga för företag och människor i hela Sverige. Det lugnar inte mig att ministern klarlägger att vi ska säkerställa fungerande flygförbindelser i Stockholmsregionen, huvudstadsregionen. Hur stor är den regionen i så fall? Hur långt är det okej att sträcka sig när man ska placera en flygplats? Ska vi i framtiden betrakta Västerås som vår nya citynära flygplats? Den osäkerhet som skapas av ett av två regeringspartier oroar inte bara mig utan hela Sveriges befolkning. Det kan vara klädsamt att ge besked, när Sveriges riksdag har tagit ställning mot, konstitutionsutskottet har varit tydligt, utredaren har varit tydlig och experter och ägaren av flygplatserna dömer ut en nedläggning av Bromma. Då är det dags att inte lägga ned Bromma utan att lägga ned utredningen.
Fru talman! Interpellationen gällde alltså om infrastrukturministern anser att Bromma är en viktig del av transportinfrastrukturen i Sverige. Ja, det anser infrastrukturministern att Bromma är. Flygplatsen är en del av basutbudet av flygplatser i Sverige och är därmed utpekad som en av de flygplatser som har nationellt intresse. Den är också utpekad som riksintresse vad gäller kommunikationer. Regeringen har inte ändrat på det och har inte heller för avsikt att ändra på det. Regeringen har också varit tydlig med att vi ska tillgodose kapacitetsbehovet av flyg från och till Stockholm - jag tror att det är ganska väl utrett vad som utgör huvudstadsregionen; jag tror att det är väldigt få som räknar in Västerås i Stockholm, men det är möjligt att det finns någon som gör det - utifrån både dagens och morgondagens behov. Om det inte går att tillgodose det kapacitetsbehovet utan Bromma kommer Bromma att vara kvar. Om det i framtiden går att tillgodose det med andra lösningar är regeringen beredd att titta på det då. Det finns inget nära förestående hot om att lägga ned Bromma. Det finns inget förslag om att minska flygkapaciteten mellan Stockholm och andra delar av Sverige. Att påstå någonting annat är att sprida obefogad oro. Bromma flygplats är under de förutsättningar som råder i dag viktig för fungerande flygtransporter till och från Stockholm. I framtiden kan det komma att ändras, och då kan det vara rimligt att fatta ett annat beslut. Men i dagsläget är Bromma ett riksintresse och en del av basutbudet av flygplatser.

Fru talman! Att det inte finns ett hot mot Bromma flygplats är tyvärr felaktigt. Jag önskar att så vore fallet, men jag skulle kalla det ett hot att ett av två regeringspartier gång efter annan kräver att Bromma ska läggas ned 2022. Om inte det är i närtid vet jag inte vad som är närtid. Transportsystemet kräver långsiktig planering, och man kan konstatera att i det sammanhanget ligger 2022 väldigt nära. Statsrådet säger i sitt svar att Bromma flygplats ingår som en del av det nationella basutbudet av flygplatser. Hur detta utformas avgörs av regeringen, säger hon. Jag vet inte om man ska tolka det som att regeringens uppfattning helt enkelt är att riksdagens åsikt i frågan är ovidkommande. Det skulle ju förklara varför regeringen totalt ignorerat riksdagens två tillkännagivanden om att Bromma ska vara kvar. Jag hoppas att regeringen om den går vidare med tankarna på att avveckla Bromma - att se över en avveckling ingår ju i uppdraget till Anders Sundström - faktiskt tillfrågar Sveriges riksdag och tillmäter Sveriges riksdags uppfattning i frågan vikt när regeringen fattar beslut. Det kan ju knappast vara främmande för statsrådet eller regeringen att de har en riksdagsmajoritet emot sig redan i dag. Det finns alltså en riksdagsmajoritet som vill behålla Bromma. Man kan tycka - jag kan tycka - att det är onödigt att lägga upp till 4 miljoner kronor på att utreda en fråga när Sveriges riksdag redan har sagt sitt och när man har experter och KU emot sig. Herr talman! Jag kan tycka att det är dags att ge klara besked till Sveriges befolkning - inte bara att Bromma är viktig utan att Bromma får vara kvar. Den nedläggning 2022 som Miljöpartiet kräver gör att Bromma faktiskt är att betrakta som hotad i närtid.
Herr talman! Bromma blir kvar så länge kapaciteten inte kan tillgodoses på annat sätt. Det vill säga att så länge behovet av att flyga mellan Stockholm och alla regioner i Sverige inte kan tillgodoses på något annat sätt än att Bromma är kvar är Bromma kvar. Jag hoppas att detta besked är tillräckligt tydligt. Det har lämnats i den här kammaren vid åtskilliga tillfällen, men jag lämnar det gärna en gång till. Bromma är kvar och en viktig del av flyginfrastrukturen i Sverige. Det är möjligt att man i en framtid kan lösa det kapacitetsbehovet på annat sätt, och då kan det vara möjligt och rimligt att se över möjligheten att använda marken som Bromma flygplats i dag finns på till annat. Men så länge kapaciteten inte kan tillgodoses på annat sätt är Bromma kvar.